Herr talman! I likhet med herr Romanus vill jag ge till känna att jag med tillfredsställelse hälsar att man nu på allvar tar upp dessa avvikande människors problem. Jag har kommit i kontakt med några personer, som tillhör den grupp som kan betecknas som avvikande. Jag måste säga att de för mig öppnade en värld som jag knappast trodde existerade. Dessa människor är sannerligen värda samhällets stöd och hjälp och bör inte bara bli föremål för bestraffning.

Herr talman! Till justitieutskottets betänkande nr 22 har fogats en reservation av de borgerliga ledamöterna i utskottet. Jag tror inte att utskottsledamöterna egentligen har så olika uppfattning om behovet av en lagstiftning rörande ekonomiskt förtal. Vad som skiljer oss är huruvida utskottet i det här ärendet skall ge sin mening till känna eller inte. Jag skulle ändå, herr talman, bara vilja säga några få ord om själva historiken. I den gamla strafflagen fanns ett stadgande, som sade att den som om annan lämnade uppgift som var menlig för den kränktes yrke, näring eller fortkomst skulle straffas. I och med nya brottsbalkens tillkomst togs detta stadgande bort. I brottsbalken finns alltså inte någon straffsanktion mot ekonomiskt förtal. Straffrättskommittén hade emellertid föreslagit att en bestämmelse i det här hänseendet skulle införas i brottsbalken. Denna bestämmelse skulle även gälla juridiska personer. Departementschefen hade dock en mot straffrättskommittén och mot lagrådet avvikande mening, varför någon bestämmelse inte intogs i brottsbalken. Motioner väcktes och första lagutskottet behandlade dessa. Om utredningen om illojal konkurrens inte fann det lämpligt att föreslå bestämmelser i samband med sitt utredningsuppdrag, borde det enligt första lagutskottet övervägas, om inte brottsbalken kunde kompletteras med bestämmelser i detta hänseende. Utredningen om illojal konkurrens fann emellertid att det inte låg inom dess område att komma med förslag. Det enda som då föreslogs var att man borde skydda förhållandet mellan olika näringsidkare. Om någon sådan kom med ett osant påstående mot någon annan näringsidkare skulle detta kunna straffas. Otvetydigt kan dock sägas att det förekommer fall, vilket även vitsordats av alla som yttrat sig om denna sak, då t.ex. kunder, klienter, patienter och andra sprider oriktiga uppgifter, som inte är ärekränkande i vanlig mening men som ändå från ekonomisk synpunkt kan vara skadliga för dem som drabbas därav. Jag kanske kan nämna att förra året företogs en enkät bland ett hundratal företagare, och då visade det sig att ungefär en tredjedel av företagen vitsordade att de blivit utsatta för osanna påståenden. Dessa kunde gälla sådana saker som att de hade eftersatt arbetarskyddet, tillverkat hälsovådliga eller miljöförstörande produkter, att man hade stött grekjuntan och alla möjliga liknande påståenden som visade sig vara osanna men där det inte fanns någon möjlighet att få ersättning för den ekonomiska skada som förtalet hade vållat. Företagen vitsordade också att påståendena hade vållat både ekonomiska skador, försvårat personalrekryteringen och avsättningen av produkter. Sammanfattningsvis visade enkäten att det otvetydigt förelåg behov av bestämmelser på detta område. Nu finns det väl anledning att erinra om — det har utskottet också gjort — att departementschefen i samband med 1970 års lagstiftning om otillbörlig marknadsföring ansåg att ett eventuellt stadgande om ekonomiskt förtal inte hade sin naturliga plats vare sig i lagen om illojal konkurrens eller i en lag om otillbörlig marknadsföring utan i så fall borde komma in i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen. Departementschefen ansåg också att frågan om införande av allmänna bestäm melser i ämnet fick tas upp i annat sammanhang. Det utskott som behandlade frågan det året hänvisade också till att departementschefen var införstådd med att ekonomiskt förtal kunde medföra skada för dem som drabbades därav och ansåg att man torde kunna räkna med att frågan ägnades tillbörlig uppmärksamhet i departementet. Vi reservanter har noterat detta och anser det riktigt att utskottet och riksdagen ger sin mening till känna i det här hänseendet. Vi nöjer oss alltså inte med att hoppas att departementet kommer med ett förslag utan tycker det är riktigt att markera att vi anser det angeläget att denna fråga snarast regleras. Vi anhåller därför att frågan utreds och blir föremål för lagstiftning så snart som möjligt. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Efter fru Kristenssons anförande kan jag fatta mig mycket kort. Jag har vid behandlingen av detta ärende anslutit mig till reservanterna av det skälet att jag vill få frågan om möjligheten att lagstifta till skydd mot ekonomiskt förtal prövad. Men jag vill samtidigt framhålla, att jag är medveten om att det vid denna utredning kan komma att visa sig att svårigheterna att skapa en tillämpningsbar lag blir så stora att vi tvingas avstå från att lagstifta. Självfallet måste emellertid utredningen syfta mot en sådan lagstiftning. Jag kan inte förstå att man behöver hesitera inför kravet på en utredning. Frågan har varit uppe vid olika tillfällen, men hittills har man inte fått den utredning som från olika håll begärts. Utredningen om illojal konkurrens anförde t.ex. i sitt betänkande att de återstående betydelsefulla frågorna om ekonomiskt förtal utreds. Det sade man redan år 1966. Det borde alltså vara på tiden att den utredningen kommer till stånd.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

Herr talman! Jag kunde också säga att jag kan ansluta mig till de synpunkter som utskottets värderade ordförande har lämnat. Jag vill emellertid fatta mig mycket kort och — med anledning av att utskottet hänvisar till att departementschefen är införstådd med att ekonomiskt förtal kan medföra skada för den som drabbas och att därför inte någon riksdagens åtgärd är påkallad — erinra om att vi kan gå tillbaka ända till straffrättskommitténs förslag 1953. Kommittén påtalade förhållandena beträffande ekonomiskt förtal och föreslog att regler skulle tas in i brottsbalken, men där togs inte denna fråga med. Sedan har man hänvisat till utredningen om illojal konkurrens, som i sitt betänkande om otillbörlig konkurrens år 1966 anförde att det var angeläget att de återstående frågorna om ekonomiskt förtal utreds.

Jag tror att man kan säga att det är förenligt med vårt ansvar som riksdagsledamöter att göra ett sådant påpekande som reservanterna har ansett att utskottet borde göra. Det här är en fråga som varit under mycket långvarig behandling men ändå inte fått någon slutlig lösning. Vi bör väl inte hesitera därför att lagstiftningsfrågan i det här sammanhanget är svår. Vi får på många områden räkna med att det finns svårigheter när det gäller att formulera lagreglerna. Men vi bör inte av den anledningen underlåta att skapa skydd på det här området för den som hedersamt försöker utföra en gärning. I det här sammanhanget gäller det inte bara den enskilde utan även den juridiske företagaren. Om man går tillbaka till straffrättskommittén har 19 år förflutit och det är berättigat att riksdagen ger en mening till känna i denna fråga. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Så sent som 1970 hade riksdagen tillfälle att diskutera frågan om lagstiftning mot ekonomiskt förtal i anledning av motioner som då väcktes i samband med propositionen om lag om otillbörlig marknadsföring. Nu har fru Kristensson redan hänvisat till mycket av vad som anförts i utskottsbetänkandet och hon har refererat en del av förhistorien.

När tredje lagutskottet behandlade den här frågan uttalade utskottet att man ansåg att riksdagen inte borde vidtaga någon åtgärd. Man gjorde detta dels med anledning av att man ansåg att frågan om ekonomiskt förtal inte hörde hemma under detta ärende, dels med hänvisning till de diskussioner som tidigare hade förekommit och de frågesvar som hade avgivits av departementschefen. Vi tycker inom utskottsmajoriteten att det inte har hänt något sedan 1970 som motiverar att vi nu skulle komma till en annan slutsats. Vi vet att meningarna redan den gången var delade, och det är fullt konsekvent att motionärerna och fru Kristensson som utskottets talesman nu vidhållit sin uppfattning. Jag blev en liten smula förvånad när herr Westberg i Ljusdal tog till orda. Han sade att han var väl medveten om att man, om man gör en utredning på detta område, mycket väl kan komma fram till att det föreligger sådana svårigheter att det inte är möjligt att lagstifta. Men han har ändå velat ställa sig bakom reservationen. Jag undrar om han vet vad han satt sitt namn under. Man begär faktiskt i reservationsklämmen att riksdagen i anledning av motionen hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning samt förslag till lagstiftning rörande s.k. ekonomiskt förtal. Det förefaller mig som om herr Westberg i sak stod närmare utskottsmajoriteten än reservanterna. Han har väl läst litet hastigt här. Herr Dockered tycks däremot veta vad han har satt sitt namn under. Jag vill säga att frågan om en lagstiftning mot ekonomiskt förtal, som departementschefen påpekade i sitt i utskottsbetänkandet refererade frågesvar, ju inte hörde hemma under det ärende som förelåg. Departementschefen medgav emellertid att det kunde förekomma fall där man inte kunde komma till rätta med sådana här företeelser enligt de nuvarande lagbestämmelserna. Därav får man väl utläsa att avsikten är att i ett lämpligt sammanhang ta upp denna fråga till övervägande. Men därifrån till att redan nu ha en klar uppfattning om att vi bör ha en lagstiftning, innan utredningen är genomförd och innan man vet om en lagstiftning låter sig förena med de tryckfrihetsrättsliga aspekterna, tycker vi är att gå litet väl långt. Vi är införstådda med att denna fråga i lämpligt sammanhang bör tas upp till begrundande, men vi vill lämna öppet huruvida det finns möjligheter att låta detta leda till lagstiftning eller inte, och det är orsaken till att utskottsmajoriteten har stannat för att avstyrka bifall till motionen. Jag ber att få yrka bifall till detta förslag.

Herr talman! Det torde väl framgå av det som jag tidigare har sagt att jag befinner mig någonstans mitt emellan i detta sammanhang. Det vill jag inte sticka under stol med. Men jag lutar över åt den uppfattning som innebär krav på en utredning. Jag vill att denna fråga skall genomlysas för att vi skall kunna se om det finns vägar vilka kan leda fram till det skydd som vi söker. Jag är fullt medveten om att svårigheterna är mycket stora. Men eftersom jag har denna uppfattning, ville jag ändå instämma med reservanterna och begära att frågan skulle komma under ordentlig utredning. Och om man begär en sådan utredning är det väl självklart att man menar att den skall vara syftande — jag har varit angelägen om att få in det i ordet i skrivningen — mot en lagstiftning. Det är väl alldeles självklart. Varför skulle man utreda, om man inte har som syfte att försöka komma fram till en lagstiftning? Jag hoppas att utskottets vice ordförande nu har förstått att jag nog vet vad jag skriver under.

Herr talman! Av fröken Bergegrens inlägg föreföll det nästan som om hon skulle vara mera negativ till motionsförslaget än vad som framgår av utskottsmajoritetens betänkande, men jag hoppas att så inte är fallet. Hon sade att vi har dock bestämmelser om ärekränkning, men läget är ju det att bestämmelserna om ärekränkning inte täcker det vi vill åt, nämligen det renodlade ekonomiska förtalet. Vidare sade fröken Bergegren att det också finns åtgärder mot otillbörlig reklam. Ja, jag nämnde ju att i frågor mellan näringsidkare kan vi komma åt den här företeelsen, men tyvärr sker många fall av ekonomiskt förtal inte mellan näringsidkare utan mellan konsument, patient och vad det kan vara visavi en företagare. På en punkt kan jag hålla med fröken Bergegren, och det är när hon säger att ingenting har hänt sedan 1970. Jag skulle vilja säga att det egentligen inte har hänt någonting sedan 1953, och vi reservanter anser att det är väsentligt att någonting äntligen händer och man får en utredning och ett förslag till en lag till skydd mot ekonomiskt förtal. Jag vill återigen erinra om att departementschefen också är införstådd med att ekonomiskt förtal kan medföra skada för dem som drabbas av det och att han själv har sagt att frågan får tas upp i annat sammanhang. Då tycker jag att de i riksdagen som är intresserade av frågan också har skyldighet att ge sin mening till känna som en vägledning för departementschefen.

Herr talman! Nej, fru Kristensson, jag är säkerligen inte mera negativ än vad utskottsbetänkandet låter framskymta, men jag vill erinra om att utskottet under åberopande av tredje lagutskottets utlåtande 1970 instämt i vad där sades, nämligen att eftersom departementschefen har sin uppmärksamhet riktad på fallet, så finns det ingen anledning för riksdagen att vidtaga någon åtgärd. Jag kan visst medge att det kan uppstå situationer, då man kunde önska att det funnes möjligheter att beivra ekonomiskt förtal, men mot det måste också ställas problemet huruvida man skall ge sig in på en lagstiftning som kanhända kan komma att tolkas av människor som att det är riskabelt att framföra en fri kritik. Det är de frågorna som är så oerhört viktiga i ett demokratiskt samhälle att jag tycker att man bör akta sig för att komma med en bestämd beställning på en lagstiftning, innan man vet om denna är förenlig med de principer vi har här i landet om fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tryckfrihet. Detta är orsaken till att utskottet stannat vid förslaget att avslå motionen. Till herr Westberg i Ljusdal vill jag säga att jag nu har fått klart för mig att herr Westberg har mycket svårt att veta på vilken fot han står i det här fallet.

Herr talman! Den motion som vi nu diskuterar begär bl.a. förändringar i tryckfrihetsförordningen. Man skall kunna bestraffa s.k. ekonomiskt förtal. Också tidningar skall kunna fällas enligt en lagregel, som med nödvändighet kommer att bli ganska kautschukartad. Vi kan se framför oss åtskilliga komplicerade och olustiga tryckfrihetsmål mot tidningar som haft artiklar om t.ex. företag, som skadats eller påstått sig ha skadats, av pressens kritik och nyhetsförmedling. Reservanter från tre partier begär nu ”en utredning syftande till lagstiftning”. Själv är jag utomordentligt tveksam till att utvidga de områden där tidningar skall kunna ställas till ansvar och bestraffas. Det finns för många tendenser i debatten att tukta massmedia av olika slag med regler och begränsningar. Förslagen har ofta goda syften, men resultaten kan bli farliga för yttrandefriheten. Utskottets majoritet har visserligen knappast argumenterat på ett principiellt plan. Men jag vill inte vara med och stödja tanken på en utredning om s.k. ekonomiskt förtal, ”syftande till lagstiftning,” som måste beröra tryckfrihetsförordningen. Därför kommer jag liksom förra året till slutsatsen att man från liberal utgångspunkt nu bör rösta med utskottet.

Herr talman! Jag har begärt ordet av den anledningen att det är en omständighet som inte finns omnämnd i justitieutskottets betänkande men som bör omnämnas i detta sammanhang. Det har i debatten talats om tidigare utredningar, till vilka man funnit att denna ytterligt svårbedömda fråga inte hör. Det har dock hänt något sedan 1970. Vi har för första gången på drygt 20 år fått en allsidig utredning om tryckfrihetsförordningen, den s.k. massmediautredningen. I dess direktiv heter det att TF varit i kraft under drygt 20 år och att man vunnit rika erfarenheter under denna tid men att det finns anledning nu undersöka i vad mån de ställningstaganden som låg till grund för tryckfrihetsförordningen fortfarande är hållbara i belysning av den utveckling som har skett, de erfarenheter som gjorts och den diskussion som förts. Eftersom detta är en parlamentarisk utredning är de partier som står under reservationen till justitieutskottets betänkande också representerade där. Jag tror att man i det större sammanhanget, om partierna så önskar, har större möjlighet att agera. Då får man det stora och måhända det rätta sammanhanget. Jag tycker att denna lilla pusselbit bör komplettera bilden innan riksdagen träffar sitt avgörande i frågan.
Herr talman! Jag kan ha viss förståelse för de synpunkter som herr Ahlmark förde fram. Men i den andra vågskålen vill jag lägga de skador som åsamkas genom att man inte har något korrektionsmedel mot ekonomiskt förtal och dessutom det som herr Dockered tidigare sade, det hårda klimat som nu finns mot våra företagare vilket gör att skadorna mot dem är mera omfattande för närvarande än de varit tidigare. Dessa skadeverkningar drabbar inte enbart företagen utan också allmänheten och konsumenterna som en bieffekt. Jag nämnde förut en enkät som gjorts bland några företagare för att undersöka verkningarna av detta. Av den enkäten framgick också att det var praktiskt taget omöjligt för en företagare som blivit utsatt för osann beskyllning att få in ett beriktigande i TV eller i pressen. Detta visar att tryckfriheten fungerar liksom bara på ett sätt. Det går inte att ge ett beriktigande samma genomslagskraft som ett osant påstående. Detta gör att jag ändå tror att de alldeles övervägande skälen talar för att man beslutar sig för att utreda dessa frågor. Även om vi reservanter menar att utredningen självfallet skall syfta till en lagstiftning — annars vore den meningslös — vill vi inte nu säga att en lagstiftning tvärsäkert är möjlig att genomföra. Jag tycker verkligen att frågan är så viktig att man åtminstone bör tillsätta en utredning som syftar till lagändring.
Herr talman! Jag håller med fru Kristensson om att det finns två vågskålar i den här frågan. För mig väger alltså hänsynen till tryckoch yttrandefriheten tyngst.

Herr talman! När den politiska viljan finns kan man lösa mycket komplicerade problem; när den inte finns kan man resa svåra hinder kring en mycket enkel fråga. Den fråga som behandlas i detta utskottsbetänkande har på ett mycket egendomligt sätt återuppstått ur ett tidigare motionsyrkande. Den gamla riksdagens första och andra kammare har enhälligt bifallit det motionsyrkande som nu återkommer. Alla vet ju att folkpensionärerna får sin folkpension den 15 i varje månad, och alla vet att de som har B-skatt skall betala den skatten senast den 13 varannan månad. Nu har det varit ett önskemål från folkpensionärer som har B-skatt — enligt uppgift rör det sig om ca 150 000 stycken i vårt land — att de skall kunna få betala skatten samma dag som de får sin folkpension. Det är alltså en praktisk anordning. Den här frågan har varit på tapeten ända sedan 1961. Det har varit en interpellationsdebatt 1965, och frågan har återkommit 1966. Hela tiden ställde sig andra lagutskottet, som då behandlade saken, mycket kallsinnigt till det här problemet därför att det gällde att ändra på uppbördsterminen. Men 1966 ändrade motionärerna sitt krav. De konstaterade nämligen att folkpensionsanvisningen kommer den 13, alltså samma dag som skatten skall betalas, och då sade de: Kan man inte låta den här folkpensionären med B-skatt använda folkpensionsanvisningen den 13, när han betalar sin skatt? Det skulle göra att han bara behövde gå en gång till postanstalten i stället för två. Det här tyckte andra lagutskottet var en ganska fiffig lösning. Det tillstyrkte motionen enhälligt och uppmanade riksdagen att skriva till Kungl. Maj:t och begära en sådan ändring, vilket riksdagen gjorde. Samtliga här närvarande — i varje fall alla som är med från gamla riksdagen — har alltså en gång tidigare bifallit det här yrkandet. Sedan hände det ingenting förrän 1969. Då tog finansminister Sträng upp problemet i en proposition, men han ville inte genomföra någon ändring.

Riksdagen begärde ingen förlängning av uppbördsterminen. Den begärde inte att man skulle betala den 15 utan den 13, när folkpensionsanvisningen kom. Då skall ju också skatten betalas. Jag kanske också skall tillägga att den här frågan i första hand gäller folkpensionärer med små inkomster som har ont om pengar när skatten skall betalas. Det kan då vara en praktisk åtgärd att de får använda folkpensionsanvisningen och betala skatten med den vid samma besök på posten. Med dessa få men, hoppas jag, kloka ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Enligt bestämmelserna skall ju den som har att inbetala skatt — det gäller också B-skatt — göra det senast den 13 den månad när det är uppbördstermin. Den som har att lyfta pension kan göra det tidigast den 15 i månaden. Där finns alltså ett intervall på två dagar. Då frågar man sig: Varför går det inte att samordna de här båda reglerna så att den som har pension kan få lyfta den tidigare för att betala sin skatt med? För det första är det på det sättet att den skatteinbetalning som sker skall postverket redovisa i vanlig ordning, och det är ett både arbetskrävande och tidskrävande arbete; det bör man vara medveten om. Herr Ringabys m.fl. motion innebär att man skulle få använda sin pensionsanvisning för att betala sin B-skatt. Då måste vi fråga oss — och jag tror att många pensionärer kommer att göra det — varför den som har B-skatt skall ha möjlighet att lyfta sin pension två dagar tidigare än övriga pensionärer. Om det råkar vara så att det skattebelopp som skall betalas in är mindre än pensionsanvisningen, hur skall man då göra med den överskjutande delen? Skall man få lyfta den, eller skall man få hämta den efter den 15 i vederbörande månad? Får man lyfta den tidigare innebär det att övriga pensionärer — och pensionärer som bara är hänvisade till folkpensionen och sin pensionsanvisning — har mycket svårt att förstå att den som är i en sådan situation att han betalar B-skatt skall äga förmånen att lyfta sin pension tidigare. Jag tror att det finns anledning för herr Ringaby att fundera igenom hur det kommer att verka. Den som har sådana inkomster att han skall betala B-skatt, han har väl också en sådan planering av sin ekonomi att han måste kunna ta hänsyn till skatteuppbörden utan att han skall ha särskilda förmåner. Herr Ringaby hänvisade till att denna fråga hade behandlats tidigare av riksdagen. Den behandlades 1966, och den gången avvisade riksdagen generellt och bestämt att man skulle få skjuta på uppbördsterminen till den 15. Men riksdagen behandlade då ett förslag — och det redovisade också herr Ringaby, kanske litet försiktigare — att man skulle få använda pensionsanvisningen för att kunna betala sin skatt två dagar tidigare. Det var av den anledningen som riksdagen skrev till Kungl. Maj:t och hemställde om en prövning av den delen. Denna prövning gjorde Kungl. Maj:t 1969. Herr Ringaby har refererat skrivelsen, och jag behöver inte göra det. Men jag skall kanske påminna om att riksdagen antog Kungl. Maj:ts förslag att riksdagens skrivelse inte skulle föranleda någon åtgärd. Det förekom ingen motion, och riksdagen accepterade finansministerns uppfattning på den punkten och avvisade det förslag som andra lagutskottet hade framlagt tre år tidigare. Sedan dess har, herr talman, såvitt jag kan förstå ingenting inträffat som innebär att man behöver vidta någon ändring i det beslut som riksdagen fattade 1969 i anledning av denna fråga. Med den utgångspunkten, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan påminner om att ingen slog larm när finansministern framlade propositionen, nr S1 år 1969.

Men när vi så småningom fick kännedom om detta, återkom vi ju motionsvägen. Det är klart, herr Carlsson, att om skatten är mindre än folkpensionen, måste vederbörande få tillbaka av folkpensionsbeloppet den 13, när skatteuppbörden äger rum, medan andra pensionärer får sina pengar den 15. Men vi har ju litet olika tider; företagarna betalar skatten den 18. Jag tror inte att det kan vara något oöverstigligt hinder mot att man ordnar en sådan här liten praktisk detalj. Postverket är ju ändå en serviceinrättning, och det här gäller pensionärer — ofta småbrukare ute på landet som kanske har långt till poststationen. Kunde de ordna lyftandet av folkpensionen och betalandet av skatten vid samma besök på sin postanstalt, så tycker jag det skulle vara en praktisk åtgärd. Jag är helt övertygad om att med de moderna resurser som vi i dag har när det gäller sådana här saker skulle det vara en mycket enkel åtgärd att vidta. Jag vidhåller alltså mitt yrkande.

Herr talman! I vår motion nr 740 har vi framhållit att arbetskraften utsättes för en allt starkare förslitning och att det bl.a. beror på de ständigt ökade kraven på hög effektivitet, på de snabba förändringarna i arbetsmetoder osv. Det är ofrånkomligt att den äldre arbetskraften drabbas hårdast. Därför måste, menar vi, olika åtgärder sättas in för att motverka de negativa effekterna av denna utveckling, eftersom det till synes inte går att hindra utvecklingen som sådan. Det beslut som vårriksdagen fattade om stöd för den äldre arbetskraften var ju riksdagen enig om. Men vi måste gå vidare. Och en väg är att, som vi har föreslagit, bereda den äldre arbetskraften en något längre semester så att den exempelvis på hösten eller våren får några extra dagar för avkoppling och rekreation — utan att vederbörande fördenskull behöver vara sjukskriven. Nu skriver utskottet att utskottet inte har någon anledning att frångå föregående riksdagsbeslut i denna fråga, alltså att avslå motionen, därför att ”det bör ankomma på arbetsmarknadens parter att behandla frågan”. Ja, arbetsmarknadens parter har behandlat denna fråga så länge som vi över huvud taget har haft regelmässigt förhandlingsarbete i vårt land, men semesterfrågan har ändå alltid varit en lagstiftningsfråga. Vi som var med i arbetslivet före den första semesterlagens tillkomst 1938 vet att det dessförinnan i stort sett inte förekom någon semester alls för den största delen av den arbetande befolkningen. Genom lagstiftningsåtgärder har sedan dess semesterns längd ökat till de fyra veckor som gäller i dag. Även om lagen medger möjligheter för parterna på arbetsmarknaden att träffa överenskommelse om längre semester än vad lagen anger, så vet vi ändå att det på alla områden utom på det offentliga området har varit omöjligt att få längre semester än den lagen garanterar. Undantaget, som gäller vissa tjänstemannagrupper med längre semester därför att vederbörande har högre lön, bekräftar mer än det motsäger detta mitt påstående. Utskottet skriver vidare: ”Först om det visar sig att det inte är möjligt att avtalsvägen lösa frågan bör lagstiftningsåtgärder närmare övervägas.” Ja, TCO och alla dess olika förbund anser att vi nu har kommit till den punkten. Vid TCO:s kongress 1970 beslöts nämligen enhälligt att ge TCO:s styrelse i uppdrag att verka för att semesterlagen ändras i berört avseende. I TCO-styrelsens yttrande över Svenska industritjänstemannaförbundets motion sägs bl.a.: ”Styrelsen instämmer i de krav som i motionen framförts på en åldersdifferentierad semester. Sådana krav har även från vissa TCO-förbund framförts till arbetsgivarmotparterna vid avtalsrörelserna, dock utan att något resultat uppnåtts. Motionens förslag att TCO-styrelsen skall verka för en ändring av semesterlagen i berört avseende finner styrelsen riktigt. Denna fråga är av stor betydelse för äldre arbetstagare.” Jag har, herr talman, dessutom anledning förmoda att också Landsorganisationen i det stora hela delar denna bedömning. Med anledning av vad jag här anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionen 740.

Herr talman! Herr Ekinge har här redogjort för den motion som han har väckt och framlagt vissa synpunkter på utskottets betänkande. Vad herr Ekinge här anfört skiljer sig inte från vad man har fått ut av motionen och vad utskottet har framhållit i sitt betänkande. Herr Ekinge pekar på att det bör tas hänsyn till de äldre arbetstagarna. Det framgår också av utskottsbetänkandet. Han säger att det redan har vidtagits olika åtgärder och erinrar om att vårriksdagen antog lagen om stöd åt den äldre arbetskraften. Men det framhålls också i utskottsbetänkandet att utskottet anser att det bör ankomma på arbetsmarknadens parter att söka lösa detta problem och avtalsvägen göra upp om vad som skall gå utöver semesterlagen, som är en minimilagstiftning. Herr Ekinge sade vidare att TCO uttalat att man borde lösa problemet lagstiftningsvägen, då det tydligen inte gick att göra det avtalsvägen. Men från Landsorganisationens sida har man senast vid höstens kongress betonat att man bör fortsätta att försöka lösa problemet förhandlingsvägen. Man kan inte se semesterfrågan som en isolerad företeelse när det gäller den äldre arbetskraften. Man måste se den även som en social fråga, och när de förhandlande parterna skall bedöma detta måste de göra en prioritering. De har väl hittills ansett att tryggheten är det väsentliga för den äldre arbetstagaren; en bättre arbetsmiljö är också mera värd än en längre semester. Man kan också ställas inför problemet att en längre semester för den äldre arbetstagaren kanske skulle driva fram en ökad arbetslöshet bland de äldre. När socialutskottet har intagit denna ståndpunkt — som vi också har inskrivit i betänkandet — så menar vi att därest de förhandlande parterna inte skulle kunna lösa problemet på bästa sätt med hänsyn till de prioriteringar vi har gjort så bör man först och främst utreda saken, och då måste man utreda en betydligt bredare sektor och inte bara semesterfrågan. Jag vill, herr talman, yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Den väsentliga skillnaden mellan mitt yrkande och utskottets är att utskottet, som jag också redovisade, har framfört synpunkterna men sedan dragit slutsatsen att dessa skulle leda till avslag på motionen. Detta yrkande gör man alltså mot bakgrunden att parterna på arbetsmarknaden har hållit på i över 30 år — sedan den första semesterlagens tillkomst — och försökt förhandla. Det gör man vidare mot bakgrund av att det tjänstemannaförbund, som i viss liten utsträckning lyckats att på något sätt förhandla sig fram på den här vägen, självt anser att resultatet är så begränsat att förhandlingsvägen icke bedöms som framkomlig. Det är därför jag ställer mig något tveksam till synpunkten att man måste vänta ytterligare. Jag skulle vilja fråga: Hur länge skall man då vänta? Utskottet anför två i och för sig motstridiga synpunkter.

Det brukar understundom sägas att politik är att vilja. Vill man någonting för den grupp i vårt samhälle som är mer utsatt för påfrestningarna i dagens arbetsliv än någon annan, då borde man vilja också i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Ekinge tycks fortfarande inte kunna inse att denna fråga har betydligt större räckvidd än den korta distans som motionen omfattar. Politik är att vilja, sade herr Ekinge. Jag vill understryka att utskottet har gett uttryck för en mycket god vilja att täcka in de äldre arbetstagarnas förmåner. Men man måste även se på tryggheten i anställningsförhållandena. Man kan inte bara se på semestersidan, utan frågan måste bedömas över hela fältet.
Herr talman! Eftersom herr Ekinge yrkade bifall till motionen kanske det finns anledning för mig att i all korthet förklara varför folkpartiets ledamöter i socialutskottet i år, liksom i andra lagutskottet förra året, har avstyrkt motionen. På initiativ av fru Nettelbrandt har folkpartiet under flera år fört fram förslag om utredning av möjligheterna till en längre sammanhängande ledighet, som kunde tas ut någon gång under den arbetsföra perioden. Vill man verka för en sådan längre sammanhängande ledighet, kan man inte genom semesterlagstiftningen inteckna de ökade möjligheterna till ledighet och besluta att de skall tas ut i form av årlig semester. Det är orsaken till att vi inte velat gå med på denna motion. Utöver detta kan möjligtvis sägas att det just nu — av skäl som herr Johnsson i Blentarp anförde — kan vara särskilt tveksamt att lägga ökade kostnader för den äldre arbetskraften. Eftersom en annan semestermotion behandlas i samma betänkande skall jag be att få uttrycka min tillfredsställelse över, att socialutskottet har tagit mer positivt på förslaget att förbättra semesterförmånerna för de deltidsanställda än vad man gjort tidigare när denna fråga behandlats i riksdagen. Jag hoppas att det kommer att leda till att man snabbt avskaffar den nuvarande diskrimineringen av deltidsarbetet, som har utgjort ett hinder för en önskvärd utveckling mot fler deltidsarbeten. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 27 i anledning av motion om föreskrifter för gifttransporter sägs: ”Socialutskottet, som vill understryka vikten av att frågan löses utan tidsutdräkt, anser sig därför kunna avstå från att föreslå riksdagen att ånyo göra framställning i frågan hos Kungl. Maj:t. Utskottet utgår således från att motionens syfte kommer att bli tillgodosett inom en nära framtid. Med hänsyn härtill avstyrks motionsyrkandet.” Självfallet kan väl detta betecknas som en positiv skrivning, och med detta borde väl motionärerna låta sig nöja.

Kungl. Maj:t borde enligt riksdagens mening vidta sådana åtgärder att förslag i frågan utan ytterligare dröjsmål kunde redovisas för riksdagen.” Jag finner det anmärkningsvärt att de sakkunniga inte har presterat mer än vissa redovisningar under denna långa tidsperiod. Med detta låter sig utskottet nöja. Men hur ser det ut i verkligheten? Jag skall ta ett exempel från en artikel i Göteborgs-Tidningen den 8 februari 1971 om en olycka som hände i Göteborg den 3 december, när en lastbil välte och spridde ut ett ton gift över vägbanan. Flera personer skadades av giftet. Olyckan i Göteborg inträffade när en lastbil med 18 ton av det giftiga ämnet kromsyra på flaket tappade en del av lasten vid uppfarten till Götaälvbron på Hisingsidan. Det pulveriserade giftet spreds ut över ett stort område, och vägbanan fick spärras av för trafik. Om lastbilen hade tappat kromsyrefaten i innerstaden hade en katastrof varit oundviklig. 20 av de 30 brandmän som sändes till platsen för att bärga giftet fick frätskador på händerna och fördes till sjukhus. Flera av dem drabbades dessutom av andningsbesvär. Tyvärr finns det inga bestämmelser utfärdade som tvingar åkerierna att sätta varningsskyltar på gifttransporterna. En sprängämneslastad bil däremot måste vara försedd med både skyltar och vimplar för att göra trafikanterna uppmärksamma på faran. Den åkare som ändå vill varningsskylta sin lastbil riskerar åtal. Dylik omtänksamhet strider nämligen mot vägtrafikförordningen. För varje år används mer och mer giftiga ämnen inom industrin. Den kromsyra som spreds ut vid Götaälvbron var på väg från Skandiahamnen till Boliden och hade alltså bara hunnit en liten bit på väg. Kromsyran är explosiv i förening med vissa ämnen och starkt frätande. När det gäller hanteringen av dessa gifter är det anmärkningsvärt att informationen om dem är så dålig. Brandmännen i Göteborg visste inte om kromsyrans frätande effekt utan arbetade i bara plasthandskar med att bärga det utspridda pulvret. Flera av dem fick brännskador på händerna. Inte heller renhållningsverket visste om ämnets giftighet. Jag finner det därför angeläget att man åstadkommer föreskrifter för dessa transporter. De förekommer dagligen, och mycket svåra olyckor kan inträffa. Jag har, herr talman, självfallet intet yrkande, eftersom utskottet hänvisar till den pågående utredningen. Men jag hoppas innerligt att utredningen snart kommer med ett förslag, som tar ställning till denna fråga.

Herr talman! Herr Annerås kritiserar den långa tid det har tagit att utreda frågan om gifttransporterna. Det må vara riktigt att det har tagit lång tid, och detta kan kanske i sak kritiseras. Men som utskottet anför håller sakkunniga på med en utredning, och man kommer inom kort att lägga fram förslag om bestämmelser. Det kan därför knappast sägas att utskottet inte behandlat frågan på ett tillräckligt uppmärksamt sätt. Det vore väl inte riktigt, om utskottet ånyo skulle föreslå riksdagen att skriva till Kungl. Maj:t, då vi kan förvänta att nya bestämmelser kommer när som helst. Oavsett hur snabbt dessa giftbestämmelser kommer, fordras det alltid att de kontinuerligt följs upp av sakkunniga inom olika områden, eftersom det ständigt kommer nya gifter och nya behandlingsmetoder. Herr Annerås talade också om behandlingen av gifter, vilket inte har direkt med transporter att göra men ändå är en viktig fråga. Jag tror att vi efter hand och inom en nära framtid kommer att få de bestämmelser som utskottet talar om i sitt betänkande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 28 behandlas bl.a. motionen 424, i vilken det begärs förbud mot spridning av gift i växtbekämpande syfte vid vägarna. Under våren 1971 har giftnämnden beslutat att s.k. fenoxisyror inte längre skall få användas som bekämpningsmedel i sjöar och vattendrag, mot buskar och sly i skogen och inte heller längs vägar eller i offentliga parker. Däremot skall fenoxisyror fortfarande få användas i ogräsbekämpande syfte inom jordbruket. Att dessa gifter nu är förbjudna som bekämpningsmedel inom en så stor sektor måste hälsas med tillfredsställelse. Men det finns ändå anledning till oro. Fenoxisyrorna svarar för ca 70 procent av de giftbekämpningsmedel som används. När nu fenoxisyrorna förbjudits kan det resultera i en övergång till andra gifter som inte är förbjudna. På det sättet kan besprutningarna fortsätta i kanske oförminskad styrka. Besprutning längs vägarna är enligt min mening den mest allvarliga. De bär som växer längs vägarna blir i första hand föremål för intresse från de vägfarandes sida. Framför allt barn stannar gärna och äter av bären som växer på vägkanten och kan på det sättet få i sig en hel del gifter. Resultatet av besprutningen i form av fula bruna buskar som står och skräpar syns naturligen också mest längs vägarna. När den som trafikerar en väg dagligen får se dessa förfulade landskap är det fråga om en allvarlig miljöförstöring för vederbörande. Till allt detta kommer det tillskott av arbetstillfällen som det kunde innebära, om man i stället använde sig av mekanisk eller manuell röjning. Alla dessa skäl gör att vi reservanter ansett att motionen” 424, som kräver förbud mot spridning av gift i växtbekämpande syfte vid vägarna, bör bifallas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Också jag vill instämma i vad herr Åkerlind sade. Utskottet har uppenbarligen ägnat tid åt behandlingen av min motion, varför jag i stort inte vill föra någon polemik mot vad utskottet säger. Jag vill dock till protokollet säga några saker. Jag har här en uppgift från statens vägverk som kommit i dag. Den säger att man under år 1970 spred 50 ton fenoxiättiksyra utspädd i vatten för bekämpning av buskar vid vägrenarna. Verksamheten är tills vidare uppskjuten, men man måste här fundera över varför det inte går att få en ändring till stånd. 50 ton av en syra, som kanske är farlig, utvräkt i svensk jord och utspädd i vatten! Inga skadeeffekter är påvisade, står det i den uppgift jag har fått. Detta är nästan cyniskt. I stället borde man ha lämnat bevis om oskadlighet innan man började sprida denna vätska. Jag vill upprepa en enda mening ur min motion beträffande besprutningar: ”Detta är ett av de många områden där vår generation utan att känna till skadeverkningarna för framtiden i syfte att öka bekvämligheten och sin egen säkerhet vidtagit åtgärder utan föregående forskning.” Med största sannolikhet blir det skador. Jorden och grundvattnet skall suga upp detta gift. Vi vet ingenting om dess väg genom myllan, i diken, till insekter, maskar och fåglar, andra djur och människor. Kanske även till brunnar. I den uppgift jag fått står att I procent av världsförbrukningen av fenoxisyror eller 1 600 ton sker i Sverige. Jag tycker att det är en ohygglig siffra. Jag vill gärna säga detta utan att jag därmed tror att man i dag kan få en ändring till stånd genom motionen eller det föreliggande utskottsbetänkandet. Vad jag menar är att det måste bli ett slut med spridningen av gift av alla slag och i alla sammanhang i naturen, i vattnet, i jorden och i luften. Det är bra att ett temporärt förbud råder då det gäller bekämpningen av buskar och att giftnämndens expertgrupp arbetar. Men hur denna grupps utlåtande än kommer att bli då det kanske kommer vid årsskiftet 1971—1972 reser sig en allt starkare opinion mot miljöförstöring av alla slag och även mot denna form. Jag vill gärna uttala mig mot all växtbekämpning med gifter och även mot all annan användning av gifter mot exempelvis levande varelser. Man använder gifter som man inte vet hur de i det långa loppet verkar på de varelser som ofrivilligt kommer i beröring med dem. Man kan i dag tala med en bonde som använder stora ord och darr på rösten då han yttrar sig om den miljöförstöring som hotar vår värld. Sedan frågar man: ”Vad använder du för preparat ute på åkern i din jord? Är det gifter du sprider?” Svaret blir: ”Ja!” Man frågar då: ”Vet du om det är ofarligt?” ”Nej,” svarar bonden, men det höjer min avkastning ekonomiskt.” Eller som det står på ett ställe i utskottsbetänkandet: Medlet anses oumbärligt. Så ligger saken till. Vi kan alltså konstatera att de som ropar högljutt om riskerna för miljöförstöring inte alltid själva lever som de lär. Jag har i min motion tagit upp frågan om skönheten kring turistvägarna. Jag har fått mottaga många smädliga tillmälen för detta av dem som sagt att denna sak har ringa betydelse. Men jag tycker inte det. Just under den vackraste tiden kan man i stora delar av vårt land på vägar, genom skogar och upp emot fjällen mil efter mil möta vanställda vägrenar. Lång tid efter besprutningen — ofta gäller det månader — ser man det mörka, bruna, hemska som blivit resultatet av besprutningen. Det är en nedslående syn. Jag tycker inte att naturen skall behandlas på det sättet. Nu säger man att det kostar för mycket att gå fram på annat sätt. Jag frågar: Kostar det verkligen för mycket om man avstår från giftet och i stället vart tredje eller vart fjärde år — när det gäller vissa växtområden kanske ännu mer sällan — gör arbetet med hjälp av maskiner eller liar? Man svarar ja. Vi får komma ihåg att man inte varje år behöver slå en vägren för att få bort buskarna. Effekten varar ganska länge åtminstone på sina håll. Behovet av sysselsättning på vägarna i de områden jag talar om är ju också ganska stort. Vägarna går till turistorterna i fjällen. Det finns många beredskapsarbeten som förefaller att inte medföra några praktiska resultat, men det här är väl ett område där man kan utföra någonting vettigt. Om man säger att det blir för dyrt att skona och bevara naturen, för dyrt att förhindra användandet av gifter, vill jag säga att det för mig står klart att det verkligt höga priset är det pris vi får betala när vi föröder vår natur, när vi har förgiftat vår miljö, fördärvat jorden och grundvattnet, skövlat världen och förstört våra livsbetingelser.

Herr talman! Till vår motion, nr 18, har vi avgivit ett särskilt yttrande i vilket vi konstaterar, att efter motionens avlämnande har förbud införts mot användning av växtgifter — hormoslyr som de kallas — i skogsbruk, parker och längs vägrenar. Det är i sådana områden i vilka vi anser det speciellt nödvändigt att förbjuda användningen av preparaten, därför att människor och djur just där lätt kan komma i kontakt med preparaten och skadas. Det förbud som beslutats är temporärt och har tillkommit efter att den av giftnämnden tillsatta expertgruppen redovisat sina forskningsresultat. Vi är av den bestämda uppfattningen att förbudet mot användning av hormoslyr i skogsbruk, parker och längs vägrenar skall bestå även i fortsättningen. De hittills framlagda forskningsresultaten ger belägg för detta. Jag skall nämna några exempel. En av expertgruppens medlemmar, professor Ingemar Ahlén, säger så här: ”En lång rad ekologiska följdeffekter av herbicidanvändningen har konstaterats, och ett betydande antal oklara punkter har påvisats. Följande kan nämnas: Fortsatt reduktion av vissa lövträd kan hota existensen för två hackspettsarter i delar av Sverige. Reduktion av lövinslag drabbar insektsätande fåglar. Lövbekämpningen på hyggen och kraftledningsgator reducerar vinterfodermängden för älgar, hjortar, rådjur och harar. Gräsmängden ökar, vilket kan medföra ökning i sorkpopulationen. Detta är vad som konstaterats. En del av de oklara punkterna är: Vattenkemin i relation till kalhuggning och herbicidbehandling dåligt känd. Ekologiska effekter i vattendrag genom förändring av vattenvegetationen samt av omgivande eller överhängande buskage ej tillräckligt studerade. Betydelsen av lövfällande vegetation för markprocesserna och för skogsekosystemet som helhet behöver utvärderas.” Vad som här är ytterst anmärkningsvärt är det sätt på vilket naturvårdsverket har agerat. Efter giftnämndens förbud klagade de stora skogsbolagen och krävde att förbudet skulle upphävas. Naturvårdsverket ställde sig helt på de klagandes sida och menade att befolkningen skulle varnas via anslag och annonser om att besprutning ägt rum. Men nu är det ju inte enbart människorna som utsätts för risker, utan även djuren. Detta får i sin tur till resultat att balansen i naturen rubbas med oanade konsekvenser. Jag har svårt att tro att man på naturvårdsverket skulle vara okunnig om detta förhållande. Jag kan därför inte dra någon annan slutsats än att naturvårdsverket i detta fall endast tagit hänsyn till skogsbolagen. Utskottet hänvisar i sin skrivning till att giftnämnden senare i höst ånyo skall ta upp frågan om rätten att i fortsättningen använda växtgifterna som bekämpningsmedel. Giftnämnden får därvid möjlighet att ta med i bedömningen de ytterligare forskningsresultat som framkommit efter beslutet den 4 mars i år. Vi motionärer vill avvakta de fortsatta forskningsresultaten innan vi vill kräva ett förbud mot eller begränsning av användningen av växtgifter i jordbruket. Skulle de fortsatta forskningsuppgifterna visa att det finns risker för att preparaten vid användning i jordbruket på lång sikt kan medföra skador på människor och djur måste ett förbud införas. Kostnadsaspekterna får då inte vara avgörande. Redan nu, och oavsett de resultat som kommer att framläggas, måste resurser satsas på forskningen för att få fram biologiska bekämpningsmedel. Man måste också överväga den biodynamiska odlingen.

Herr talman! Det är inte svårt att i själva sakfrågan vara överens med motionärerna och med dem som talat här. Vi känner nog alla i denna kammare på ungefär samma sätt. Jag vet inte om jag kan tala för alla, men jag skulle tro att vi hyser samma rädsla för vad som är på gång. Därför är det ganska svårt att kring detta ämne driva upp någon häftig debatt mellan de tidigare talarna och mig som skall tala för utskottsmajoriteten. När man går till utskottsbetänkandet visar det sig också att den reservation som finns endast gäller ”förbud mot spridning av gift i växtbekämpande syfte vid vägarna”. Reservanterna antar att motionens syfte ”delvis tillgodosetts under årets bekämpningssäsong”. De beslut som har fattats under året har alltså delvis tagit undan grunden för motionen. Utskottsmajoriteten anför att motionens syfte i praktiken har blivit tillgodosett under året. När det gäller den kommunistiska motionen har den endast föranlett ett särskilt yttrande till utskottets betänkande, och det går i stort sett ut på samma sak som utskottsmajoriteten understryker. Med hänvisning till vad som anförts i utskottsbetänkandet vill jag gärna säga att det ord som återkommer — och som också återkom när andra lagutskottet behandlade ärendet förra året — är ordet restriktivitet. Vi anför att giftnämnden, och andra som behandlar dessa frågor, måste vara restriktiva i sin behandling. Det heter också i utskottets betänkande på s. 14: ”Bl.

Socialutskottet ansluter sig helt till detta uttalande.” Jag tror att man inte klarare kan uttrycka sin mening i ett utskottsbetänkande. Jag skulle, herr talman, bara till detta vilja foga ytterligare ett par ord. Jag tror inte att svårigheten består i att få fram bestämmelser. På det planet finns en vaksamhet. Besvärligheterna kommer snarare när det gäller de människor som skall handha gifterna på det lokala planet — hemma i huset, i trädgården eller på andra ställen. Det förekommer säkerligen ett omfattande slarv i dessa sammanhang, och det är det som gör att frågan blir ytterligt farlig. Jag ber att med dessa enkla ord få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag i socialutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! Det händer ibland att en avslagen motion återkommer år efter år i riksdagen. Det behöver inte enbart bero på envishet hos motionärerna, även om det självfallet tyder på att motionärerna anser att tankegångarna i motionen är riktiga. Men det kan också hänga samman med att det tillkommer skäl som gör att motionsyrkandena blir mer och mer aktuella och nödvändiga att tillgodose. Socialutskottets betänkande nr 30, som vi nu behandlar, har avgivits med anledning av en partimotion från folkpartiet vilken innehåller tre krav. Det gäller för det första ett krav på en parlamentarisk utredning om ett hälsooch sjukvårdspolitiskt program, för det andra såsom en följd härav ett krav på tilläggsdirektiv till sjukvårdskostnadsutredningen beträffande kostnadsfrågan och för det tredje ett krav på åtgärder för systematiserande, uppföljning och kvalitetskontroll inom eftervården.

Det är givet att vi inte kan krypa ifrån detta ansvar. En mångfald specialiteter kräver att få ökat utrymme. Med herr talmannens tillåtelse skall jag föregripa ordningen på föredragningslistan och nämna att vi har två sådana sektorer till behandling i nästa ärende. Utöver dessa båda — neurologi och perifer kärlkirurgi — finns åtskilliga andra med olika patientgrupper, t.ex. reumatiker och njursjuka. Frågan är: Vad skall vi satsa på i fortsättningen, om vi inte kan satsa på allt på en gång? Hur skall vi prioritera? På läkarhåll spetsar man ofta till resonemangen ännu mer. Läkarna fordrar att politikerna tar ansvaret för vem som skall leva och vem som skall dö. Det låter inte särskilt roligt att ta det ansvaret, men vi kan kanske inte i längden överlåta det till läkarna, som naturligtvis inte heller är glada åt att behöva göra en sådan avvägning.

I vårt fall omfattade uppräkningen 18 offentliga utredningar, socialstyrelsens skrif ter och betänkanden av olika slag. I och för sig, om man är läskunnig, är det självklart att man borde kunna gå igenom detta material och få fram det som är tillämpligt i just det egna fallet. Men om man tittar litet närmare på materialet, så finner man ofta att det är inaktuellt. Utvecklingen har gått fort på det här området, och man kan av det tillgängliga materialet inte få fram en riktig målsättning. Det går inte att få fram en samordning av den slutna, den öppna och den förebyggande vården, med hänsyn tagen också till de uppgifter som en annan huvudman skall sköta på det sociala planet. Många frågetecken reser sig, när man skall göra upp en lokal hälsooch sjukvårdsplan, och det är väl inte orimligt att begära hjälp på något sätt för att lösa problemen. Folkpartiet har år efter år yrkat på en parlamentarisk utredning för att klara målsättningen för hälsooch sjukvården här i landet, och — jag upprepar vad jag sade förut — kraven har blivit starkare och starkare allteftersom åren har gått och motionerna har blivit avslagna.

Det är det första skälet för avslag. Vi skall alltså när vi av läkare och allmänhet blir ställda inför den fråga som jag nyss nämnde ta ett ansvar som politiker. Säg hur Ni skall ordna denna sak! Vi skall då hänvisa till en av socialstyrelsen tillsatt delegation som i sin tur tillsatt en arbetsgrupp i mars i år. Jag tror att det gäller alltför allvarliga ting för att man skall svara en undrande allmänhet och bekymrade läkare med det beskedet.

Till en början funderar man emellertid på: Vem är det som framställt denna rapport? Man är ju van vid att i offentliga utredningar få se de ansvarigas namn på första sidan eller i början. Här finner man ett förord, och det är möjligt att de som undertecknat detta förord — Olle Nelander, Bengt Olsson i Svenska landstingsförbundet och Bror Rexed i socialstyrelsen — är de ansvariga för rapporten. Men förordet innehåller också några försiktiga slutsatser. Man säger här ordagrant: ”Bakom rapporten står en arbetsgrupp med representanter för bl.a. Svenska landstingsförbundet och socialstyrelsen. Gruppen har genom sitt arbete försökt skapa en enhetlig planeringsfilosofi som bör kunna ligga till grund för såväl fortsatt metodutveckling som praktisk planering.

Det framgår också av den diskussion som fördes. Jag uppehåller mig, herr talman, ganska utförligt vid detta därför att det är det andra skälet för utskottsmajoriteten att avvisa utredningskravet i motionen. Det framgår att denna SPRI-rapport kanske inte heller var avsedd att fylla det ändamål som motionärerna var ute efter. I Landstingens Tidskrift nr 9 finns det en redogörelse för en diskussion som fördes när SPRI:s arbetsgrupp lade fram dessa riktlinjer vid en sammankomst. Den redogörelsen börjar på följande sätt: ”Vår sjukvårdspolitiska målsättning i Sverige är suddig och oklar, särskilt med hänsyn till att det pågår så mycket planering. Sjukvårdsplanerna är ofta ambitiösa listor med önskemål, alltför illa förankrade i tidsmässig och ekonomisk planering. Man måste konkretisera önskemålen och klara ut vilka man skall försöka uppfylla i första hand och vilka mål man har rimliga ekonomiska och personella möjligheter att nå. Vi har inte ekonomiska resurser att förverkliga allt på en gång, vi får ta bit för bit.” Detta hävdade professor Anders Grönwall när han på SPRI:s rikskonferens i juni presenterade den SPRI-anslutna arbetsgruppens förslag till riktlinjer för hälsooch sjukvårdsplanering på landstingsnivå. Jag tycker nog att det citatet anger att denna rapport inte var så ambitiös som utskottsmajoriteten tänker sig. Herr talman! Jag har blivit litet långrandig, men dessa frågor är så väsentliga att vi inte utan vidare får gå förbi dem. Beträffande B och C-yrkandena i motionen och reservationen vill jag helt kort säga att de är en följd av A-yrkandet om en översiktlig planering på riksplanet med parlamentarisk förankring. Vi behöver, det har sagts många gånger, klara ut hur vi skall få våra ekonomiska resurser inom landstingen att räcka till. Vi har blivit lovade — häromdagen av finansministern — att utredningen om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun snart skall tillsättas. Det är bra. Men jag tror att det är särskilt angeläget att ta upp just frågan om kostnadsutvecklingen och vem som skall bära kostnaderna för vår hälsooch sjukvård. Det är väl vid det här laget allom bekant, sedan landstingsmötena nu i regel har hållits och fastställt staten, att få landsting har undgått skattehöjning och att många har nått det tak som man i allmänhet anser inte kan genombrytas. Frågorna om kostnadsfördelningen och kostnaderna för vår hälsooch sjukvård är alltså stora och svårlösta. De ingår som ett led i den utredning på riksplanet som motionärerna har yrkat på och som finns angiven i reservationen. Till den reservationen yrkar jag, herr talman, bifall.

Herr talman! Reservationens skrivning inleds med orden att det pågår ”visst utredningsarbete” på det här området, medan utskottsmajoriteten säger att det pågår ”ett mycket omfattande utredningsarbete”. Det är väl på den punkten som vi skiljer oss åt. Jag vet faktiskt inte vad reservanterna och motionärerna har för anspråk på utredningsarbete här i landet, men om man läser igenom utskottsbetänkandet och tar del av det sakliga förhållandet, så finner man ju att det är ett mycket omfattande utredningsarbete. Det har man anledning att ta fasta på. Vad reservanterna i själva verket begär är ju att ännu en utredning skall tillsättas, och den skall då vara parlamentarisk. Nu är det kanske inte riksdagen som är huvudintressent i det här avseendet, utan det är framför allt landstingen. Om man tittar på sammansättningen av SPRI, som det har talats om här, finner man namn som är bekanta i varje fall för de flesta här i kammaren. Där finns parlamentariker både på det lokala planet och i riksdagen och sådana som har varit här i riksdagen.

Jag tror att det här utredningsarbetet — som enligt min mening pågår på rätt ställe — verkligen är förankrat i förtroendemannagrupperna. Nu har SPRI, som herr Hamrin alldeles riktigt påpekar, i september 1971 lagt fram en utredningsrapport, som heter Riktlinjer för hälsooch sjukvårdsplanering. Det är klart att motionärerna inte gärna kunde ha vetskap om vad som skulle komma från SPRI. Denna rapport skall utgöra underlag för en diskussion — det är också riktigt — men den skall även utgöra underlag för den arbetsgrupp inom socialdepartementet som tillsattes i mars 1971 också efter det att motionen väcktes. Denna arbetsgrupp har åtskilliga ledamöter, och vi finner också där personer som är verksamma på det landstingskommunala planet, t.ex. planeringschefen Ulf Zetterblad från Stockholms läns landsting och direktören Sverre Royen från Svenska landstingsförbundet. Jag anser därmed att förankringen i de grupper där man framför allt sysslar med de här frågorna, nämligen på landstingsplanet, är ganska stark, och det gäller även om vi tar hänsyn till förtroendemannasidan. Man begär alltså en parlamentarisk utredning i punkten A i reservationen. Jag har redogjort för vad som är på gång, och jag tycker att man kan nöja sig med det. Om vi skulle tillsätta en ny utredning, skulle vi ju bara lägga ännu en på alla de andra. Nästa fråga gäller fördelningen av kostnaderna mellan stat och kommun, och som herr Hamrin nämnde är den också under behandling.

Den bör, som statsutskottet sade med bifall av riksdagen förra året och som socialutskottet nu understryker, när den blir färdig utgöra en grund för en fortsatt beredning av socialvårdskostnadsfrågorna. Det arbetas alltså även med dessa frågor så starkt att det är mycket svårt att tänka sig att man här skulle ingripa med en ytterligare utredning. Vi kommer så, herr Hamrin, till den tredje punkten i reservationen. Det gäller uppföljningen under sjukdomsoch rehabiliteringstiden — kanske också innan människorna kommer till sjukhuset. Socialstyrelsen arbetar med den frågan och ämnar föreslå något slags program för behandlingen av varje människa som har en sjukdom. Det måste vara mycket värdefullt att man kan följa upp vad som händer en människa när hon blir sjuk och även sedan hon har lämnat sjukhuset. Jag tror att det brister mycket på det området, och jag hoppas att det verkligen skall komma något gott ur det förslag till program som socialstyrelsen håller på att utarbeta. Sedan har vi ju också, herr talman, en socialutredning. Den har som bekant mycket vida direktiv, men främst skall socialutredningen naturligtvis syssla med den sociala sidan av uppföljningen. Med dessa enkla ord, herr talman, yrkar jag bifall till majoritetens hemställan i socialutskottets betänkande nr 30.
Herr talman! SPRI är förvisso en bra arbetsenhet. Men herr Svensson i Kungälv måste väl ändå förstå att det inte är SPRI i sin helhet som har åstadkommit det här betänkandet med dess relativt begränsade värde. Jag kan citera vad man sade när SPRI-gruppen redovisade detta inför landstingets förtroendemän och andra. ”Med tanke på tillgången på kvalificerade planerare och med hänsyn till att enhetliga planer för större områden är nödvändiga för riksplanering ifrågasatte professor Grönwall, om det inte är dags att börja diskutera planering för t.ex. regioner i stället för som nu för landsting. Han hävdade också, att den medicinska utvecklingen måste ”framtidsstuderas” för att planeringen skall få bättre underlag — är inte det en uppgift för SPRI? undrade han.” Ja, sade jag, det undrar jag också, men jag tror inte det är SPRI som skall ta itu med dessa stora frågor — i varje fall tycks man inte ha gjort det i detta betänkande. Jag kan fortsätta med skeptiska funderingar från flera håll i samband med det här: ”Vad vi sjukvårdshuvudmän mest saknar är grunden för målsättningen, besked om den medicinska ambitionsnivån. Vilka medicinska kunskaper bör vi utnyttja, skall vi med alla möjligheter hålla liv i åldrade människor, skall vi ha transplantationer i varje sjukvårdsområde etc.? frågade landstingsrådet Rune Hedlund. Vilka undersökningsmetoder är ekonomiskt försvarbara — det är sådant vi vill ha besked om. Landstingsrådet Sten Söderberg fortsatte målsättningsdebatten med att hävda att socialstyrelsen och läkarna måste ge anvisningar innan politikerna kan ta itu med dessa målproblem.

Herr talman! Jag förmodar att vad SPRI har åstadkommit här är en expertutredning eller expertutlåtande och att SPRI fortfarande kommer att leva i högönsklig välmåga och kommer att sysselsätta sig med de här problemen, för det är ju dess uppgift. Om man därtill tar det mera på riksplanet, så har ju sjukvårdsdelegationen som finns inom socialdepartementet tillsatt en arbetsgrupp som skall till delegationen redovisa förslag till ett riksomfattande system med enhetligt uppbyggda sjukvårdsplaner. Jag tror, herr talman, att frågan blir inte mycket bättre därför att man lyfter upp den till en parlamentarisk kommitté som vi begär här i riksdagen och som kommer att tillsättas av Kungl. Maj:t, ty Kungl. Maj:t har redan en arbetsgrupp som sysslar med frågorna. Och jag återkommer till det som jag tycker är mycket väsentligt, nämligen att dessa frågor framför allt bör förankras hos landstingsmännen, som främst har att handlägga dem.
Herr talman! Jag upprepar än en gång att jag tycker att det är orimligt att hänvisa till en av socialdepartementet tillsatt delegation, som i sin tur tillsätter en arbetsgrupp för att ta ansvaret för de här mycket viktiga frågorna. Det ansvaret måste tas på ett annat sätt.
Herr talman! Jag tror att när det gäller folkpartiet och dess motion, så försöker man att komma runt problemet. Man skriver en lång motion med många vackra tankar.

Jag har inte därmed sagt att vi inte behöver den utredning som riksdagen har begärt om kostnadsfördelningen, men jag tror vi skall vara på det klara med att vi möter inte ökade krav från allmänheten och från folkpartiet genom att tillsätta utredningar i det här avseendet.

Herr talman! Jag förstår mycket väl den oro som präglar debatten om den framtida hälsooch sjukvården, och jag håller fullkomligt med herr Hamrin när han säger att det är väsentliga frågor som vi här har att ta ställning till. Reservanterna efterlyser ett program för den fortsatta utbyggnaden av hälsooch sjukvården, ett program som skulle utarbetas av en parlamentarisk utredning. Herr Svensson i Kungälv har ju tidigare talat om de utredningar och de arbetsgrupper som är verksamma. Här pågår utredningar och även praktiska försök i en omfattning som gör att vi från centerns sida i utskottet har ställt oss frågande inför en ytterligare utredning som påspädning till alla de övriga. Såvitt jag kan bedöma råder inga delade meningar om hur framtidens sjukvård i stora drag bör utformas. Den gamla vårdplatsideologin, då man räknade sjukvårdens effektivitet i antalet platser på sluten vårdinrättning, börjar väl nu definitivt försvinna.

En del av dem ligger utanför sjukvårdshuvudmannens huvudmannaskap. Det återstår alltså ännu mycket av investeringar och organisationsarbete innan öppenvården inklusive eftervården får en status som är likvärdig med slutenvårdens. Och denna utbyggnad måste ske jämsides med en stark kostnadsstegring inom slutenvården, jämsides med kvalitetsförbättringar och ökande kostnader för specialistvård. Jag tycker att inriktningen av verksamheten för framtiden är tämligen klar, givetvis frånsett de nya aktiviteter som i samband med forskningsrön ständigt tillförs ett område som sjukvården. Som herr Hamrin i Kalmar nämnde blir också materialet på detta område fort inaktuellt på grund av nytillkommande aktiviteter. Då är frågan om vi skall ha en mera övergripande riksplanering än vi har i dag. Skall vi ha en mera detaljerad riksplanering, eller skall vi ha en bättre utformad regionalplanering med hänsyn tagen till de regionala olikheter som otvivelaktigt finns mellan olika sjukvårdsdistrikt? För min del tror jag att vi måste satsa mera på den regionala sjukvårdsplaneringen. Sjukvårdshuvudmännen är nu på många håll i färd med att upprätta sjukvårdsplaner. Herr Hamrin nämnde också att det i hans län har upprättats en sådan plan. Vad jag just nu uppfattar som det väsentligaste är att sjukvårdshuvudmännens ekonomiska svårigheter sätter en spärr för den fortsatta utbyggnad, främst på öppenvårdssidan, som vi eftersträvar. Därmed kommer jag in på den delreservation som reservanterna har avgivit beträffande kostnadsfördelningen. Som herr Hamrin redan nämnt skall nu en utredning tillsättas för att klargöra kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Jag förutsätter då att man i den utredningen sätter in sjukvårdssektorn i sitt samhällsekonomiska sammanhang. I och med den utredningen skall vi få klart för oss hur stor del av samhällets totala ekonomiska resurser vi har att röra oss med på sjukvårdens område. Därefter får vi sedan rätta vår sjukvårdsplanering. Nu kan emellertid en utredning ta tid, och tyvärr brukar det vara så att under den tid en utredning pågår vill man inte gärna ta några dellösningar i en fråga. Jag tycker dock att det redan nu bör sägas ifrån, att när det gäller denna speciella utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun får inte tillkomsten av den innebära ett idiotstopp för dellösningar under tiden som utredningen arbetar. För närvarande slussas hundratals miljoner kronor direkt över från den proportionella kommunalskatten till statskassan i form av allmän arbetsgivaravgift. Detta är horribelt i nuvarande ekonomiska situation för kommunerna, där löneskatten slår särskilt hårt i de arbetsintensiva vårdaktiviteterna. Detta tycker jag är värt att påpeka, eftersom många i den tidigare allmänpolitiska debatten talat om att kommunerna i nuvarande sysselsättningsläge bör bibehålla och helst utöka antalet anställda inom vårdyrkena. En utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun bör inte få hindra att sådana orimligheter som löneskatt på socialt arbete rättas till. Jag har med detta, herr talman, i korthet velat motivera varför jag har stött utskottets förslag. Jag yrkar bifall till detsamma.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 31 behandlas motionen 795 angående åtgärder för att utveckla den perifera kärlkirurgin. Frågan om den perifera kärlkirurgin har varit föremål för behandling vid flera tidigare riksdagar i samband med motioner om en professur i ämnet för docent Sven Bellman som har specialiserat sig på perifer kärlkirurgi. I föreliggande motion yrkar vi att sådana åtgärder vidtas att den perifera kärlkirurgin snabbt utvecklas inom landet. Skillnaden mellan kärlkirurgi och perifer kärlkirurgi ligger däri att kärlkirurgerna, som verkar litet varstans i landet, sysslar med kärlrekonstruktioner framför allt i de grövre blodkärlen, medan den perifera kärlkirurgin handlar om kärlrekonstruktioner i de fina, yttre delarna av lemmarna. Kärlkirurgi i allmän mening sysslar många läkare med. Men perifera kärlkirurgiska operationer kan endast ett ytterst litet fåtal läkare utföra. Det betyder att man ofta står maktlös och i stället måste amputera framför allt ben. Av en tabellbilaga, som fogades till motionen 594 i andra kammaren år 1969 och i vilken redovisades hur många amputationer som utförts vid åtta olika sjukhus i landet under en femårsperiod, framgår att det alldeles övervägande antalet amputationer gjorts på grund av diabetes eller kärlsjukdomar. Tillgänglig statistik tyder på att det utförs över 1 000 amputationer om året på svenska sjukhus. I årets motion anges att det torde vara möjligt att undvika upp till 30 procent av de amputationer som nu utförs om det vid sjukhusen fanns god tillgång på läkare som kunde utföra kärlkirurgiska operationer även i de perifera delarna av lemmarna. Detta har inte heller bestritts av remissinstanserna. Om vi antar att vi på detta sätt kunde få upp till 300 färre invalider för varje år, måste samhället naturligtvis lägga ut rätt mycket pengar för utbildning av läkare i perifer kärlkirurgi samt för lokaler och utrustning för ändamålet. Men i stället skulle man då slippa invaliditetskostnader för alla dessa människor både det året och följande år. På det sättet kanske en ökad satsning på perifer kärlkirurgi skulle gå med direkt ekonomisk vinst för samhället. Till detta kommer att många människor skulle kunna göra en fortsatt insats i produktionen. Ovanpå allt detta kommer sedan den rent humanitära aspekten. Om 200 å 300 personer per år skulle få behålla sina lemmar i stället för att genomgå amputation, kan ju det inte värderas i pengar. Nu har socialstyrelsen ställt sig positiv till en utbyggnad av denna verksamhet, men man anser att initiativ skall komma från sjukvårdshuvudmännen. Med kännedom om att förståelsen för den perifera kärlkirurgin inte tidigare har varit vad den borde vara ens bland riksdagens ledamöter tror jag inte att man kan hoppas så mycket mer av sjukvårdshuvudmännen. Därför anser vi reservanter att socialstyrelsens planering bör inriktas på en snabb utveckling av den perifera kärlkirurgin för att den inte skall bli eftersatt. Jag vill till sist bara uttrycka min tillfredsställelse med att Landstingsförbundet i sitt remissyttrande har framhållit behovet av att främja utbildningen av läkare på området och understrukit att det bör beaktas av nämnden för läkares vidareutbildning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har redan i samband med det föregående ärendet påpekat att just sådana här prioriteringar — det gäller inte bara perifer kärlkirurgi utan även neurologi — har sin plats i en övergripande utredning rörande sjukvårdens målsättning. Vi kommer inte förbi prioriteringar, och det finns nog många här i kammaren som kunde uttrycka sina bekymmer för andra områden än de två som jag nu har nämnt. Jag har själv i tidigare anföranden angivit sådana områden. Detta är anledningen till att vi från folkpartihåll inte har biträtt reservationen rörande perifer kärlkirurgi och heller inte reserverat oss när det gäller neurologin. I båda fallen är det en fråga om prioritering mellan olika specialiteter — inte bara de två utan många andra — och en sådan prioritering hör hemma i en övergripande utredning rörande målsättningen.
Herr talman! Jag ber att få instämma i stort i vad herr Hamrin här har sagt, bara med den lilla anmärkningen kanske att om en parlamentarisk kommitté verkligen skulle börja prioritera dessa saker, tror jag att vi har hamnat en aning snett. Jag vill understryka vad herr Hamrin säger, nämligen att det förekommer väldigt många frågor i detta avseende inom sjukvården, där vi får motioner i riksdagen och där det finns mycket vägande argument för att man skall utöka prioriteringsområdet. Men vi måste säga oss att det är helt orimligt att vi skall sitta t.ex. en kväll eller en natt som nu och prioritera i ett särskilt fall. Jag ber, herr talman, med dessa ord att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! För någon vecka sedan utkom en liten skrift med professorn i teologi Gustaf Wingren i Lund som författare. Skriften heter Fram emot en enad kyrka. I den skriften hävdar professor Wingren att den svenska kyrkans liv och verksamhet kommer att i långt högre grad än någonsin tidigare byggas på fria initiativ och fria arbetsinsatser som människor i Sverige frivilligt väljer. På så sätt, menar han, kommer folkkyrkans och frikyrkornas verksamhetsformer att mer och mer likna varandra, Professor Wingren drar slutsatser av sitt resonemang och de blir följande. På grund av nya lagar och förordningar som stiftas och utfärdas i samhället drivs folkkyrkan från sitt håll att bli mer frikyrklig och frikyrkorna från sitt håll att bli mera folkkyrkliga. Det är alltså en rörelse av konvergerande linjer, som rör sig mot varandra. Jag tror det ligger mycken riktighet i vad professor Wingren här har sagt. Det blir större och större likhet mellan frikyrkorna och svenska kyrkan när det gäller arbetsformer och verksamhetsformer. Även i lärofrågor kanske man kan säga att de närmar sig varandra i hög grad. Det betyder att vi får en situation där den ekumeniska tendensen blir starkare. Samarbetsviljan och förståelsen samfunden emellan blir förstärkt och det är ju enbart glädjande.

Kyrkolagsutskottet sade i sitt betänkande att ekumeniska samtal och överläggningar sedan många år förekommit mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i vårt land. Men utskottet betonade också att det finns en viss otålighet som gjort sig gällande ute i församlingarna särskilt när det gäller möjligheterna till gemensamt nattvardsfirande och så ville man markera samhörigheten genom att låta företrädare för olika samfund gemensamt distribuera nattvarden. Man ville komma fram till i varje fall en provisorisk lösning av denna fråga, som skulle innebära att svenska kyrkan i viss utsträckning och för begränsad tid skulle kunna låta sina präster samverka som officianter med präster från frikyrkliga samfund speciellt i samband med nattvardsfirande, dvs. vid ekumeniska nattvardsgångar. Jag fattade detta så att man ville öppna en möjlighet för svenska kyrkans präster att dels inbjuda andra samfunds sakramentsförvaltare till svenska kyrkans ritus, dels själva få rätt att medverka som medofficianter vid andra samfunds nattvardsgångar när dessa samfunds församlingar inbjuder svenska kyrkans präster därtill. Man vill alltså öppna en möjlighet till det som tekniskt sett kallas för intercelebration. Präster från olika samfund officierar samtidigt vid en nattvardsgång enligt ett visst samfunds ritual. Det är alltså inte bara fråga om s.k. interkommunion, som innebär att medlemmar från olika samfund ges rätt att besöka varandras nattvardsgångar. Jag uppfattar detta kyrkomötesbeslut som något positivt och värdefullt. Jag vill också tillägga att man inom flera frikyrkosamfund betraktar en sådan här utveckling som naturlig. Flera frikyrkosamfund har uttryckligt givit besked om att man gärna ser representanter för andra kyrkor, t.ex. svenska kyrkans prästerskap, som medverkande vid ifrågavarande frikyrkosamfunds nattvardsgång. Själv var jag inbjuden till en församling i Skara stift för några veckor sedan att predika vid en högmässa där, och jag gavs alltså rätt att förvalta ordets nådemedel — att predika — men när vi vid samma gudstjänst kom till nattvardsgången hade jag inte rätt att vara med om att förvalta nattvardens nådemedel. Det framstår ju på något sätt ologiskt när man ges rätt att vara med om att utdela det ena nådemedlet men inte det andra. Det var detta förhållande som 1970 års kyrkomöte ville rätta till genom det beslut som innebar, att man ville ge svenska kyrkans präster rätt att inbjuda andra samfunds företrädare till gemensamt nattvardsfirande. Men efter kyrkomötets beslut i frågan har utbildningsdepartementet inte framlagt någon proposition i denna fråga. I stället har det motionsledes väckts förslag om att kyrkomötets lagförslag också skulle accepteras av riksdagen. Man har hänvisat till 1968 års kyrkomötes uttalande om att svenska kyrkan själv bör klara sina egna inre angelägenheter och att andra institutioner och organ i samhället inte bör lägga sig i detta. Jag har också hel och full förståelse för denna synpunkt. Rent principiellt har jag nämligen den uppfattningen att svenska kyrkan själv skall sköta sina egna inre angelägenheter. Men samtidigt måste jag konstatera att vi fortfarande i vårt land har en ordning som innebär att riksdag och regering fattar beslut om svenska kyrkans angelägenheter. I det nu aktuella fallet är det ju inte heller fråga om att riksdagen skulle sätta sig på kyrkomötet eller söka styra kyrkomötet i en för detta icke acceptabel riktning utan vad det gäller är att bekräfta vad kyrkomötet självt har sagt och beslutat. Men då tiger riksdagen.

Riksdagen skulle åtminstone kunna säga att detta är en bra ordning. Jag skulle inte ha uppfattat ett sådant uttalande som att man lade sig i svenska kyrkans inre angelägenheter. Det vore ju bara att bekräfta vad kyrkan själv har uttalat. Med dessa ord har jag endast velat understryka vad jag sagt i mitt särskilda yttrande i denna fråga.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda, när den här motionen behandlades — dels har jag ålagt mig den disciplin som alla s.k. avstyrkta motionärer borde gå in under, nämligen att inte tala för en avstyrkt motion, dels har jag givit kulturutskottet så mycket arbete, vilket syns i tre här på varandra följande betänkanden, att det borde vara tillräckligt. Men när det nu blev en debatt, så vill jag givetvis gärna yttra mig. Jag tycker att utskottets ställningstagande är beklagligt. Utskottets ställningstagande är delvis grundat på felaktiga argument. Man borde rimligen ha tillgodosett en önskan som uttalats av kyrkomötet, som ju är en instans med sakkunskap i den här frågan. Jag vill dels hänvisa till vad herr Källstad sade, dels anföra vad som står i utskottsbetänkandet, där man erinrar om att 1968 års kyrkomöte uttalat sig för att kyrkans inre verksamhet i framtiden skall regleras genom bestämmelser som kyrkomötet självt utfärdar. Detta utskottets uttalande är naturligtvis riktigt i och för sig, men det har ju ingen relevans i det här sammanhanget. Kyrkan kan i dag inte själv ändra bestämmelserna, utan här krävs riksdagens medverkan. Då är det orimligt att föra ett sådant resonemang som utskottet gör. Herr Källstad redogjorde för gången av det här ärendet vid kyrkomötet.

Det framkom under kyrkomötet att det verkligen förelåg ett behov av en provisorisk lagstiftning, och jag anslöt mig därför till biskop Siléns förslag när det gällde frågan om en provisorisk lag. Man kan fråga sig varför kyrkomötet antog ett förslag till provisorisk lag om en viss gudstjänstgemenskap vid ekumeniska tillfällen. Ja, förhållandet är ju det att gällande lag befinner sig i mycket skarp motsättning till en praxis som enskilda människor har gått in för. Det finns regler på papperet, men sanningen är att människor inte bryr sig om dem, Det förekommer s.k. vilda nattvardsgångar, där man tillämpar intercelebration. Det gör att situationen egentligen är ohållbar. Domkapitlen kan inte i längden låta bli att ingripa. De kan inte i längden tillåta att föreskriven ordning negligeras. Därför behövdes enligt kyrkomötets uppfattning en provisorisk lag som snabbt kunde träda i funktion och som kunde ge möjlighet till denna intercelebration. Det går genom våra samfund en våg av ekumenisk aktivitet, och det finns en vilja både inom folkkyrkan och frikyrkan till enhet och till gemenskap. Enligt min uppfattning låser utskottet genom sitt ställningstagande utvecklingen. Jag tror att det också framöver kommer att finnas människor som i övertygelse och tro och vilja till närmande och enhet mellan samfunden kommer att fortsätta att bryta gällande lagar, och det är naturligtvis ingen önskvärd situation. Här hade det varit på sin plats med en ändring av lagen, så att den bättre stämde överens med praxis bland enskilda människor. Det är naturligtvis positivt i och för sig att Kungl. Maj:t har biträtt kyrkomötets beslut och önskan om utredning, men det löser alltså inte de problem som vi har i dag. Jag ställer emellertid intet yrkande.

Herr talman! Som det står i utskottets betänkande framhöll 1968 års kyrkomöte att det såg på kyrkans inre angelägenheter som något som kyrkan själv skulle ta ställning till. Kyrka—stat-beredningen arbetar för närvarande för att nästa år lägga fram förslag, och man behöver inte vara särskilt klärvoajant för att förstå i vilken riktning det kommer att gå. Att i det läget kräva ytterligare lagstiftning från riksdagens sida i någonting som i så kvalificerad mening är kyrkans inre angelägenheter som nattvardsgemenskap betraktar jag som verkligt orimligt. Detta är i djupaste mening kyrkans egen inre angelägenhet. Varför är fru Jonäng så defaitistisk? Vem i all sin dar skulle kunna förbjuda biskopar och präster att fira nattvard tillsammans med andra samfund om de vill?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

Herr talman! När det gäller att riksdagen skall vara neutral kan man bara konstatera att kyrkomötet här tagit ställning och antagit och begärt ett provisoriskt lagförslag och en utredning. Detta lagförslag kan inte genomföras utan riksdagens medverkan. Vad herr Zachrisson säger är helt orimligt, när han talar om vad kyrkomötet sagt 1968 om kyrkans inre verksamhet. Den situationen föreligger inte i dag. Kyrkan har inte denna möjlighet utan har att tillsammans med riksdagen fatta dessa beslut. Utskottets uttalande som herr Zachrisson ansluter sig till är inte relevant i detta sammanhang. När det sedan gäller kyrka—stat-beredningen är det riktigt att den kommer med betänkande nästa är, men där måste vi också veta att regleringen av förhållandet mellan kyrka och stat inte kommer att i praktiken ske nästa är. Vad som än händer kommer det i varje fall inte att ske någon reglering av förhållandet förrän kanske i slutet av detta årtionde. Det betyder att vi ända till dess kommer att ha en ohållbar situation. Jag måste mycket kraftigt reagera mot herr Zachrissons uttalande. Som lagstiftare kan vi inte acceptera att biskopar och präster överträder gällande regler och förordningar, och det var innebörden i vad herr Zachrisson sade om att biskopar och präster har möjlighet till denna intercelebration. Det har de emellertid inte utan att överträda gällande lagar, och det kan i varje fall jag som ledamot av riksdagen inte under några förhållanden acceptera.
Herr talman! Herr Zachrisson ställde frågan: Vem kan förbjuda biskopar och präster att fira nattvard? Jag förmodar att han då syftade på att fira nattvard tillsammans med andra samfunds företrädare — pastorer och präster. Vid den högmässa som jag var inbjuden till för några veckor sedan i Skara stift, där jag skulle predika, fick jag en tillfällig venia av biskopen i ifrågavarande stift. Det var så att säga en punktuell venia för ifrågavarande tillfälle — tillåtelse att predika. Men det stod uttryckligen i denna handling att jag var förbjuden att deltaga i nattvardsfirandet såsom officiant tillsammans med den svenska kyrkans präster. Jag var naturligtvis välkommen att fira nattvard som alla andra nattvardsgäster, vilket var en självklarhet för min del, men inte i medofficiants ställning. Det går alltså inte om man skall hålla på de regler som gäller. Att det sedan finns sådana som bryter mot dem beror väl på den känsla som finns hos många att här är det något fel; kristna människor skall kunna gå tillsammans till Herrens bord. Vad jag ville säga med mitt särskilda yttrande var följande. Vad kyrkomötet har uttalat i denna fråga skall väl ändå riksdagen kunna tycka är bra. Riksdagen skall väl kunna tycka någonting om denna sak och anse att det är ett värderfullt ekumeniskt initiativ som har tagits av kyrkomötet. Men inte ens så långt har alltså kulturutskottets ledamöter velat gå. Det är den markeringen som jag har velat göra i mitt särskilda yttrande.
Herr talman! Jag tycker, fru Jonäng, att denna debatt hör hemma i ekumeniska nämnden och inte i riksdagen. Jag hoppas att den utredning som Kungl. Maj:t har givit ärkebiskopen pengar till via kyrkofonden skall övertyga också fru Jonäng om att det är på det sättet. Riksdagen skall inte, herr Källstad, tycka någonting om trossamfundens inre angelägenheter, även om vi som enskilda personer kan tycka att ett initiativ som kyrkomötet har tagit är bra.
Herr talman! Det är klart att ett sådant här samtal skall föras också i ekumeniska nämnden. Men det är självklart att det hör hemma också här i riksdagen — i varje fall så länge kyrkolag stiftas av kyrkomöte, riksdag och regering tillsammans.

Herr talman! Den fråga som kulturutskottets betänkande nr 20 behandlar är av stor principiell betydelse. Jag kan instämma i en del av vad som har sagts här i dag — herr Zachrisson har en uppfattning som jag delar. Men eftersom jag som lekman i ett missionssällskap inom svenska kyrkan i mer än ett kvarts sekel har rest i kyrkliga kretsar — lågkyrkliga kretsar och missionskretsar — har jag fått en hel del erfarenhet av hur man kan se på dessa frågor. Jag vill därför gärna säga några ord. I det särskilda yttrandet framförs en önskan om att vi från riksdagens sida skall uttrycka tillfredsställelse. Jag för min del anser att riksdagen inte skall tycka alls när det gäller kyrkan i dag. Jag ser i den föreliggande framställningen ett uttryck för det mest avancerade statskyrkotänkande. Att stödja den begärda lagstiftningen vore att arbeta baklänges, att främja en antikverad syn på staten — nämligen att den skall bestämma om kyrkan t.o.m. då det gäller dennas inre förhållanden. Som det har sagts har ju Kungl. Maj:t avstått från att vidtaga åtgärder efter kyrkomötets behandling av lagförslaget, och ärkebiskopen har fätt medel till förfogande för utredning i frågan. Då upplever jag det så som om den här motionen i riksdagen vore onödig. Det är Kungl. Maj:ts uppfattning — och här har Kungl. Maj:t förmodligen majoriteten av människor bakom sig — att man inte i dag skall lagstifta i frågor av detta slag. Det pågår samtal — och här måste samfunden samtala inbördes och finna vägar. Här skall frivilligheten och friheten vara ledstjärnan. Det måste vara inkonsekvent att ert samfund, svenska kyrkan, skall påtvingas det som andra samfund sins emellan i fria samtal kommer överens om. Nu säger naturligtvis motionären och andra att man inte alls tänker tvinga någon, men de facto är det ju så, att när riksdagen säger någonting är det något som kommer uppifrån, som liknar ett ultimatum. Därnäst vill jag gärna betona att den föreslagna lagtexten milt sagt inte är lyckad. Det måste tvärtom hävdas att den är oklar i mycket. Det som är klart är att den kommer att främja inre strid i församlingarna, när kyrkoråden skall dryfta frågan om gudstjänsten i detta fall. Och hur går församlingsprästens samråd med övriga präster i församlingen till, som omtalas i lagtexten? Hur skall en biskop kunna avgöra vad som är lämpligt? Hur svårt måste det inte vara för honom, som kanske har långt till en församling där det snart måste beslutas i en sådan här fråga? 2 8 i lagförslaget är ännu otydligare vad beträffar innebörden av ordet nattvardsgudstjänst. Man får inte veta om det också är högmässa. Domkapitelsprövningen förefaller praktiskt besvärlig. Därtill kommer att något skriande behov av en ändring inte föreligger, så att man måste skynda till med lagparagrafer i dag. Fru Jonäng talade här om att förhållandet är ohållbart i längden, som hon uttryckte det. Det är en överdriven betoning, för även om det skulle dröja till slutet av det här artiondet innan problemet är helt löst, är det inte nägon läng tid jämfört med kyrkans historia. Dessutom vet vi ju om att den utredning som arbetar för att lösa frågan om förhållandet mellan kyrka och stat kommer med sitt betänkande redan före nästa kvartals slut. Jag har därför utan tvekan kunnat ansluta mig till kulturutskottets hemställan. Detta betyder emellertid inte att jag eller majoriteten i utskottet vill främja splittring eller motverka gemenskap. Vi mäste fråga: Vad är gemenskap? Tar den sig uttryck i att alla gudstjänster likformas? Skall de skillnader i församlingssyn och läror som lett till olika kyrkobildningar helt förbises? Och är en gemensam nattvardsgång. intercelebration, detsamma som fulländad gemenskap? Jag är av annan uppfattning. Kristi sanna kyrka är en, har alltid varit en. Det är faktum. Inom samfunden har den medlemmar i olika synliga fällor, till synes skilda men förenade i samma hjord, i kärleken och sanningen. De kan alltså mötas som fränder och vänner, som kristna, utan att framtvinga den intercelebration som det här talas om. Det finns ju så olika syn på nattvarden, ja, väsentliga skillnader i uppfattning. Jag betraktar kyrkan som ett hem och samfunden är en stor släkts olika hem, där inte alla måltider måste likformas, inte allt behöver vara lika, och ändå finns den viktigaste och innerligaste gemenskapen. Kommer den dag på jorden då de kristna i olika kyrkor har samtalat färdigt och fått klarhet, så att bara ett nattvardsbord finns, uppfattar jag det som gott. Men sker det inte, är det ingen katastrof för kyrkan. Dess medlemmar skall slutligen mötas i den stora måltid Herren själv talade om vid nattvardens instiftande, och under tjänsten i tidens förhållanden finns trots allt den inre sanna enheten. Jag ser för min del fram emot den dag när kyrkan skall slippa det djupa beroendet av staten och tror att den fria kyrkan mycket snart skall lösa många problem på det fält som vi talar om i dag. Därför menar jag att riksdagen inte bör säga till. Jag tror det var fru Jonäng som sade att man låser utvecklingen. Jag menar att ett riksdagsuttalande skulle vara att läsa utvecklingen. Nu kommer jag till det sista och det kanske allra viktigaste. Herr Källstad har talat om vad kyrkomötet självt sagt. Jag har läst kyrkomötets protokoll, och jag har här kyrkolagsutskottets betänkande. Kyrkolagsutskottet var inte enigt vid behandlingen av denna fråga, utan det föreligger en reservation som också är värd studium. Hade det varit enighet i kyrkomötet, hade det kanske varit i viss män annorlunda. Men kyrkomötet var inte enigt. Under den senaste tiden har jag noga läst igenom protokollen, och jag delar den uppfattning som också där framförs — att det vore dubbelt olyckligt med lagstiftning eftersom meningarna så starkt står emot varandra. Herr Zachrisson sade att det finns en polemisk situation inom kyrkan, och det är otvivelaktigt så. Utan att förmena någon rätten att ha en annan uppfattning vill jag här som lågkyrklig lekmannapredikant i ett kyrkligt missionssällskap, såsom vän med många frikyrkliga och med full förståelse för den otälighet som kan finnas på sina håll, ändå säga att det är lyckligt att vi i dag inte tycker någonting från riksdagens sida.
Herr talman! Med anledning av herr Tore Nilssons yttrande vill jag säga att jag har här i min hand kyrkolagsutskottets betänkande vid 1970 års kyrkomöte med texten till den reservation som vann 38 röster vid omröstningen, medan utskottets uttalande fick 59 röster. En medlem lade ned sin röst. Det visar sig då att reservationen, som herr Nilsson bygger sitt resonemang på, talar väsentligen om överläggningar och underhandlingar mellan samfundens ledningar som den enda framkomliga vägen för att nå en varaktig och allmänt acceptabel lösning och betonar att det finns teologiska frågor som behöver diskuteras. Det är självklart att detta bör ske, och det pågår sådana samtal. Men det är ju inte fråga om att påtvinga präster i svenska kyrkan något slags beteende. Även om riksdagen antog denna lag — ett sådant förslag föreligger ju egentligen inte på riksdagens bord — skulle ingen präst därvidlag tvingas till ett visst beteende. Det är i stället fråga om att öppna en möjlighet för präst i svenska kyrkan att medverka vid nattvard i annat samfund och inbjuda annat samfunds pastor att medverka vid svenska kyrkans nattvardsfirande. Den generositeten, öppenheten och samarbetsviljan tycker jag är riktig, och vi hade väl också kunnat säga att den är värdefull. Samtal och överläggningar pågår ju under tiden så att klarhet också kan vinnas för dem som är tveksamma i denna fråga.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs talar om frågor som rör kyrka—stat-förhållandet. Det är verkligen inte plats för diskussion om de frågorna här i dag. Men jag vill upprepa vad jag har sagt en gång tidigare — att vi måste följa de bestämmelser som gäller för närvarande. Vi mäste utgå från de faktiska förhållanden som råder i dag, nämligen att riksdagen och kyrkomötet tillsammans beslutar om lag. Man kan verkligen inte tala om att påtvinga kyrkan nägot som kyrkan själv genom sitt kyrkomöte och högsta beslutande organ har begärt att få. Sedan är det riktigt att det förelåg reservation. Men eftersom jag följde kyrkomötets debatter i denna fråga mycket noga som ledamot i kyrkomötet, vill jag säga att mänga av reservanterna - kanske rent av de flesta — uttalade sig mycket positivt för denna gudstjänstgemenskap. De såg hela problematiken och mänga var beredda att stödja överläggningar i den här frågan. Det är inte så att en eventuell lagstiftning skulle tvinga någon människa — någon präst i kyrkan eller pastor i frikyrkan — till någonting som vederbörande inte själv vill. Det är bara det att genom en lagstiftning skulle möjligheterna öppnas till intercelebration för dem som så vill.

Herr talman! Ju mer jag lyssnar här, desto klarare står det för mig att riksdagen inte är rätt forum för frågor av den här arten, och därför tycker jag inte att man skall motionera om detta. Nu har det skett, och jag tycker att kulturutskottet har behandlat motionen på rätt sätt. Herr Källstad nämnde siffrorna från kyrkomötet — 59 mot 38, om jag nu fattade rätt. Det visar ändå att det är stora grupper som ser annorlunda på saken, och det är också genast anledning till att det inte blir ett främjande av gemenskap och sann ekumenik av det här utan någonting annat, särskilt som jag inte uppfattar det som något livsbehov för kyrkan att intercelebration mellan samfunden kan ske. Man säger att det är inget tvång för någon. Ja, då skall jag be att få säga så här: Det finns församlingar, inte minst i storstäderna, med mycket duktiga och driftiga församlingsmedlemmar som kanske har den uppfattningen, att vi skall se till att vi demonstrerar vår enighet och ekumenik med gemensamma nattvardsgångar av det här slaget, och så råkar det finnas präster där som är tveksamma, Då skall man samråda med kyrkoråden. Jag förstår att det måste uppkomma situationer då prästerna upplever detta som ett tvång. De vill inte strida med sin församling men själva har de en annan övertygelse. Just därför tycker jag det var lyckligt att Kungl. Maj:t inte skickade någon proposition till riksdagen för att få det här ordnat på lagstiftningens väg. Fru Jonäng sade att här är inte platsen för diskussion i den här frågan. Men fru Jonäng har ju själv gett anledning till att diskussionen förs här, och jag menar att det inte främjar saken. Men jag är mycket glad över att kulturutskottet och riksdagen inte med tillfredsställelse skall säga någonting här i dag.